Herr talman! I likhet med motionärerna anser utskottet att det är av väsentlig betydelse att bestämmelserna i giftförordningen om märkning och hantering av hälsofarliga varor efterlevs och att tillsynsmyndigheterna — giftnämnden och arbetarskyddsstyrelsen — utövar en effektiv kontroll i detta avseende. För att främja ökade inspektionsinsatser har årets riksdag också anslagit medel för bl.a. två tjänster som inspektörer hos giftnämnden. Tillsynsmyndigheterna torde utan särskilda direktiv i giftförordningen va ra väl medvetna om detta led av deras tillsynsverksamhet.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

Herr talman! Eftersom man i flera fall åberopat giftnämndens handlande vill jag nämna att jag själv tillhör giftnämnden och att jag därför är ganska väl medveten om att man i vissa stycken har fel härvidlag. Giftnämnden har till uppgift att bevaka s.k. ogräsbekämpningsmedel o. d. De gifter som kan vara inblandade i färg och golvlacker m.m. ligger tyvärr inte under giftnämnden utan under arbetarskyddsstyrelsen, som dock ibland lämnar över frågor till giftnämnden för att få klarlagt i vad mån det finns anledning att behandla preparaten som giftiga varor. Om man alltså inom arbetarskyddsstyrelsen kommer underfund med att det har använts ämnen som det inte är riktigt att använda görs en förfrågan hos giftnämnden om hur det förhåller sig med saken, och giftnämnden avger ett utlåtande. Men det är inte giftnämnden som i detta sammanhang skall gå till angrepp mot den som levererat varorna, utan det är arbetarskyddsstyrelsen. Det råder emellertid en rätt stor förbistring på detta område. Man är inte medveten om hur det hela hänger ihop, och själv kan jag säga att vi inte är nöjda med den gränsdragning som föreligger. Vi inser att det här finns ett stort problem. För att bättre åskådliggöra gränsdragningsproblemet skall jag ta ett exem pel. Om en firma ber att få inregistrera en båtfärg och betecknar den som ett bekämpningsmedel mot växter och annat som kan fästa på båtens botten, då skall frågan behandlas i giftnämnden, som har att ta ställning till om man kan tillåta användandet av färgen eller icke. Men om fabrikanten tillverkar precis samma färg och i reklamen bara talar om att den är en utomordentligt bra bottenfärg, så faller inie ärendet under giftnämnden. Detta problem befinner sig under observans, och man har begärt en ändring i lagstiftningen för att kunna ingripa även i sådana här ärenden när det finns anledning därtill. Vi anser att faran i det ena fallet är lika stor som i det andra. Tyvärr är saken ännu inte klar, men jag är övertygad om att resultatet kommer att bli positivt. Det är alltså min förhoppning att gränsdragningstvister i fortsättningen inte skall behöva förekomma, men jag vill på det bestämdaste befria giftnämnden från misstanken att ha haft del i någonting som kan kallas försummelser i samband med behandlingen av olika ärenden.

Herr talman! Jag är litet förvånad över herr Henningssons inlägg och hans syn på giftnämnden. Yrkesinspektör Thord Bore i Göteborg säger att han skulle ha velat väcka åtal men att det inte i lagen finns någon täckning för detta. Man måste få en ordentlig tolkning av lagen, och därför har han överlämnat ärendet »till giftnämnden för snabb utredning». Giftnämnden i Stockholm har en snabbutredning i gång rörande den av Thord Bore i yrkesinspektionen gjorda anmälan. Jag ställer frågan: Hur ligger det till med denna sak?

Herr talman! Jag får tydligen upprepa vad jag tidigare sade. Granskningen av giftiga beståndsdelar som ingår i vad fabrikanterna betecknar som en färg tillhör för närvarande inte giftnämndens domvärjo. Vi har emellertid gjort framställning om att det skall i lagen inlemmas sådana bestämmelser att vi får befogenhet att granska även dessa preparat. Vad åklagaren i Göteborg uttalat vet jag ingenting om. Men om man från giftnämnden lämnar det beskedet att man inte fått in korrekta uppgifter, på vilka ett definitivt ställningstagande kan byggas, måste väl detta respekteras. Nämnden måste naturligtvis ha tillgång till så fullständiga uppgifter att man kan avgöra huruvida ärendet faller under den förordning vars tillämpning giftnämnden har att bevaka. Jag understryker alltså att vi i giftnämnden endast har att göra med de medel som omfattas av bekämpnings medelsförordningen, medan andra preparat hänförs till arbetarskyddet. Det är min förhoppning att man skall kunna åstadkomma en bättre gränsdragning härvidlag, men ännu har inte detta skett.

Herr talman! I motionen II: 458 har fröken Wetterström och jag yrkat på »sådan ändring i lagen om allmän försäkring att sjukpenning skall utgå även om sjukanmälan inte skett, såvida rätt till sjukpenning kan styrkas genom läkarintyg eller på annat sätt». Utskottet har inte funnit anledning att tillstyrka denna motion, och motiveringen är att bestämmelserna nu fått en utvidgad tolkning. Man hänvisar därvidlag till riksförsäkringsverkets yttrande till försäkringsdomstolen den 30 juni i år. Genom denna utvidgade tolkning har enligt utskottets mening syftet med motionen blivit tillgodosett, varför denna inte bör föranleda någon åtgärd. Jag skulle helt kunna hålla med om att det är riktigt uttryckt, om man enbart ser till det första stycket i det yttrande från riksförsäkringsverket som utskottet hänvisar till. Verket anför där: >Verket har funnit att en grundläggande förutsättning för utgivande av sjukpenning före sjukanmälan bör vara att arbetsoförmågan klart dokumenteras. Detta får anses ha skett då försäkringskassan finner det av läkarintyg styrkt eller cljest uppenbart att den försäkrade lidit av sjukdom som gjort honom till minst hälften ur stånd att utföra sitt vanliga arbete.

Härutöver bör även i fortsättningen fordras att försummelsen framstår som ursäktlig.> Med andra ord: Det är alldeles riktigt att det skall vara på det här sättet, men ni skall inte tro att det skall gå så lätt som ni vill! Man läser ut detta ur den meningen i riksförsäkringsverkets yttrande. Vidare görs en hel del reservationer varigenom verkets tolkning av första stycket begränsas. Huruvida ursäktlig försummelse föreligger, säger man, skall bedömas från fall till fall, men uttömmande anvisningar till ledning för bedömningen »torde svårligen kunna utfärdas». Det skall alltså inte vara någon enhetlig bedömning utan den skall göras från fall till fall.

Att utfärda så restriktiva bestämmelser är väl att gå litet för långt? Kostar inte administrationen långt mer än vad utgivandet av sjukpenning skulle göra i sådana här fall, som väl ändå inte kan bli så många? I sitt yttrande säger riksförsäkringsverket vidare att hänsyn skall tas till praktiska svårigheter för den försäkrade att nå kontakt med kassan. Det är bra, men det kan även i fortsättningen bli tolkningssvårigheter. Låt oss säga att det är fel på telefonen hos den som skall göra anmälan eller hos försäkringskassan, ett fel som kanske avhjälps inom rimlig tid men som den anmälande inte vet har avhjälpts. Hur bedömer man ett sådant fall? Om den försäkrade kan visa, säger riksförsäkringsverket, att han uppdragit åt någon annan att göra sjukanmälan skall han kunna få sjukpenning även om uppdraget inte har fullgjorts. Men den som fått uppdraget bör då kunna bekräfta att han erhållit det uppdrag som avsetts; kan han inte göra det eller om han nekar till att ha fått det blir skälet inte giltigt. Vidare måste försäkrad som är intagen på sjukvårdsinrättning visa att han har grundad anledning att tro att han inte behövt göra anmälan, för att underlåtenheten skall anses som ursäktlig. Det kan vara ganska besvärligt att visa att man i sådana fall haft grundad anledning. Det sägs vidare att anmälningsförsummelse inte får lända kassan till men. Det står emellertid ingenting om att anmälningsförsummelse inte får lända den försäkrade till men. Det är bra att dessa stränga regler uppmjukats; en hel del människor som råkat ut för sådana här saker har upplevt dessa regler som orättvisa och i högsta grad orättfärdiga. Men när man nu gör en sådan uppmjukning borde man inte ha gått bara halva vägen; man behåller fortfarande en massa restriktioner som leder till enligt min mening onödiga administrationskostnader. Man borde ha stannat vid det första stycket i riksförsäkringsverkets yttrande, ett stycke som står helt i överensstämmelse med motionens anda. Ytterligare betänksam blir jag när jag i riksförsäkringsverkets yttrande angående de ärenden som senast har avgjorts av försäkringsdomstolen läser »att domstolen i allt väsentligt godtagit den liberalare bedömning som riksförsäkringsverket — — — gett uttryck för». Trots att riksförsäkringsverket har omgärdat sin liberala bedömning med så pass många restriktioner, har försäkringsdomstolen ändå inte helt — utan endast i allt väsentligt — kunnat gå på den mer liberala bedömningen. Jag är naturligtvis glad för att mo tionen kanske ändå gjort någon nytta; bedömningsreglerna har = förbättrats. Men jag är inte nöjd med att man fortfarande behåller en så stark restriktivitet, och jag saknar på den punkten ett uttalande av utskottet. Jag har för dagen inget yrkande. Vi får hoppas att dessa bedömningsregler förbättras för den enskilde försäkringstagaren, som behöver tillgodogöra sig försäkringsförmånerna, så att han i fortsättningen inte kommer i kläm på det sätt som hittills skett. Vi får hoppas att bedömningen blir så pass hygglig att man endast i mycket få undantagsfall vägrar ersättning. Tyvärr tror jag emellertid att det finns anledning att återkomma i frågan.

Herr talman! Låt mig i all korthet ge uttryck för min tillfredsstälielse över att försäkringsdomstolen genom domar den 3 november i år tillämpat en liberalare bedömning av bestämmelserna om skyldighet att anmäla sjukdom för erhållande av rätt till sjukpenning. Jag har i riksdagen både i en interpellation och i en enkel fråga tagit upp just de spörsmål som behandlas i motionen II: 458. Jag vill gärna ha sagt att jag inte mötts av någon direkt positiv förståelse från vederbörande departementschef när jag framfört önskemål om en något mer liberal syn på denna anmälningsskyldighet. Herr talman! Jag är medveten om att vi trots allt måste ha en viss restriktivitet, främst av den anledningen att försäkringskassan inte kan utöva sin sjukkontroll förrän sjukdomsfallet blivit känt för kassan.

I praktiken — nu talar jag om förhållanden som varit — har det visat sig att man varit mycket restriktiv när det gällt att utbetala sjukpenning för tiden innan sjukanmälan inkommit, trots att synnerliga skäl förelegat för sådan utbetalning. Låt mig ta ett exempel, ett bland många. En lantbrukare, en kvinna, hade skadat sig så svårt att hon var tvungen att inta sängläge. Trots läkarintyg om total arbetsoförmåga fick hon inte sjukersättning för den tid som förflutit innan sjukanmälan hade inkommit. Ärendet blev föremål för prövning i försäkringsdomstolen, och försäkringsdomstolen fann inget skäl att bifalla besvären. Ett annat exempel. Detta fall gäller en dövstum, ensamstående person, som blev sjuk och vistades på sitt rum i tre dagar utan särskild tillsyn. Han kunde styrka att verklig sjukdom =<förelegat men blev ändå vägrad sjukersättning för tiden före sjukanmälan med motiveringen att han kunde ha kontaktat sjukkassan omedelbart efter det att han blev sjuk. Han hade ingen möjlighet att ringa och inte heller någon annan möjlighet att komma i kontakt med yttervärlden. Tack vare ett ingripande av en tjänsteman inom socialvården kunde emellertid sjukkassan övertygas om det berättigade i att han erhöll sjukersättning. Givetvis var den dövstumme glad över att han erhöll sin sjukpenning, men han kände sig mindre tillfredsställd med att ha varit tvungen att engagera en tjänsteman inom socialvården för att, som han tyckte, få sin rätt tillgodosedd. Herr talman! Trots herr Åkerlinds betänkligheter vill jag tyda utskottets skrivning på det sättet att man i fortsättningen inte skall se så strängt byråkratiskt på rätten till sjukpenning i fall då anmälan av sjukdom icke skett och att en väsentlig uppmjukning av gällande praxis nu är på väg. Detta förhållande, herr talman, hälsar jag med allra största tillfredsställelse. Det faller sig därför inte svårt för mig att yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.

Herr talman! Motionären har här tillkännagivit sin otillfredsställelse med handläggningen av detta ärende, medan herr Börjesson i Falköping har talat om sin stora tillfredsställelse med utskottets syn på saken. Man kan ju också ha olika uppfattningar i en fråga — det är självklart. Som utskottets talesman kan jag emellertid inte förstå de betänkligheter motionären hyser mot handläggningen av ärendet. Låt mig erinra om hur bestämmelserna var utformade tidigare. De var ytterst rigorösa. Något tillspetsat kan man säga att enda möjligheten för en tjänsteman att bevilja sjukpenning när det gällde en försenad sjukanmälan var att den sjuke hade legat ensam i hjärnblödning utan några anhöriga som såg till honom. Så infördes då denna uppmjukning, föranledd av att det bedömdes som klart otillfredsställande att en person inte skulle kunna få ut sjukpenning om han kunde dokumentera inte bara arbetsoförmåga på grund av sjukdom — det är en sak — utan också att han verkligen avhållit sig från arbete på grund av denna åkomma; det senare är mycket viktigt. Det har sagts litet vulgärt att man nonchalerar läkares intyg och att en tjänsteman kan ta på sitt ansvar att avslå utgivande av sjukpenning trots att det finns läkarintyg som visar att vederbörande är arbetsoförmögen. Så har inte alls varit fallet, men innan försäkringskassan har fått läkarintyg har den inte känt till att det har förelegat sjukdom och har därigenom inte haft möjlighet att utöva den erforderliga sjukkontrollen, som också herr Börjesson i Falköping underströk att kassorna har skyldighet att utöva. En viktig sak förbisåg herr Åkerlind, nämligen att kassorna dessutom är skyldiga att se till att den sjuke blir rehabiliterad. Den uppmjukning som sker innebär att någon lagändring inte behövs. Lagen om allmän försäkring säger i 3 kap. 10 § att sjukpenning ej utges för tid innan anmälan gjorts, såvida inte särskilda skäl talar härför eller eljest hinder möter. Den lagtexten har tilllämpats mycket restriktivt, men praxis kommer att uppmjukas, och någon lagändring behövs över huvud taget inte för att vi skall få till stånd en annan bedömning av ärendena. Herr Åkerlind uttalade sig på vissa punkter så, att man nästan kunde få intrycket att det genom uppmjukningen har inträffat en försämring, men mot slutet av sitt anförande sade herr Åkerlind att även han kände sig nöjd, även om han trodde att han skulle behöva återkomma i frågan. Jag tror inte att herr Åkerlind behöver göra det. Jag har haft tillfälle att följa hur ärendena redan behandlas, och jag tror att herr Åkerlind skulle vara tillfredsställd med den behandlingen. Herr Åkerlind läste upp ett antal punkter från a) till d) och sade att försäkringsdomstolen i allt väsentligt har godtagit den liberalare bedömning som riksförsäkringsverket i sitt yttrande har talat för. Försäkringsdomstolen har emellertid bara tagit ställning till punkterna b)—d) ; punkten a) återstår således. Exemplet med utlänningen var väl litet olyckligt valt. Tidigare har inte språksvårigheter eller brist på information ansetts vara ursäktligt skäl för att inte sjukanmäla sig, men enligt de nya bestämmelserna skall hänsyn tas även till sådana omständigheter. Den som gör en försenad anmälan får dessutom ett sådant informationsmaterial att han inte skall behöva missa något mer tillfälle. Det förhållandet att den försäkrade flyttar till ett annat kassaområde medför ingen skillnad, bestämmelserna är exakt lika över hela landet, så ingen kommer i ett sämre läge av det skälet. Om någon flyttar utomlands, förvaras hans försäkringskort i riksregistret i Stockholm. Det plockas fram igen om han kommer tillbaka till landet och följer med till den kassa där han blir skriven. Om reglerna ändras, blir han upplyst om ändringarna av försäkringskassan när han återvänder hit. Jag skall inte bli mer mångordig, men jag har tyckt att vissa logiska kullerbyttor måste bemötas. Jag är övertygad, herr talman, att de nya bestämmelser och den praxis som nu kommer skall hälsas med tillfredsställelse även av den personal som har varit låst tidigare och bara haft möjlighet att säga nej men som nu kan se till att den som är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och kan styrka att han avhållit sig från arbete verkligen får sin rätt. Jag yrkar bifall till andra lagutskottets hemställan i utlåtande nr 87.

Herr talman! Fru Håvik började med att påstå att jag hade uttalat min otillfredsställelse med det som hade hänt i frågan. Det är klart att man kan tolka det så, men jag uttalade också min stora tillfredsställelse med den mera liberala bedömning som innebär att sjukpenning skall kunna utbetalas även i sådana fall där sjukanmälan inte har gjorts. Jag uttryckte emellertid samtidigt min förvåning över att man ansåg sig behöva omgärda de nya bestämmelserna med så många restriktioner. Fru Håvik talade om kassans möjligheter att kontrollera uppgifterna. Det är klart att man kan ta upp det problemet, men jag tycker det borde räcka med att vederbörande har ett läkarintyg om att han skall avhålla sig från arbete och — som det står i första stycket på s. 3 i utlåtandet — »omständigheterna ej motsäger att den försäkrade följt läkarens föreskrift». Jag är glad över att fru Håvik tror att det hela trots allt skall fungera bra och att administrationen inte skall bli så omfattande. Vi får väl se hur det kommer att fungera i fortsättningen. Jag är, som jag sade förut, tacksam för att man har tagit ett steg framåt, men jag tycker nog att man kunde ha tagit det steget fullt ut.

Herr talman!

Jag har även den uppfattningen att vi, om de lagstiftningsförslag som framlagts i olika propositioner skall genomföras, tvingas att ta hela vår jordbrukspolitik under omprövning. Det måste vara orimligt att successivt beröva människor med intressen i detta sammanhang deras rättigheter.

Vidare vill jag beröra en annan principiell fråga här. På 1600-talet strävade man ju efter att överföra allting till ämbetsverk, och som chefer för dem satt ju i regel adelsmän. Det fanns ungefär 800 sådana chefer. Nu börjar justitiedepartementet även befullmäktiga ämbetsoch tjänstemän att utöva den kontroll som ändock Kungl. Maj:t skall utöva. Rent principiellt måste man känna sig ganska beklämd av detta. Man kan ju ur demokratins synpunkt indela de gångna 400, 500 åren i skeden. När vi beslöt införa tvåkammarriksdagen visste vi ju hur det hade varit förut. Nu står vi i begrepp att införa enkammarriksdag. Vid båda tillfällena har reaktionära inställningar kommit till uttryck. Jag kan inte anse det vara fel att säga att det i främsta rummet kanske gäller justitieministern, eftersom märket »ism» i några öron inte är det avgörande utan man måste döma efter handlingen. Behandlingen av ärendet gör att jag måste erinra om två självbiografier som kommit ut på sistone. Den ena har skrivits av en tysk som suttit drygt 20 år 1 fängelse. När han anklagades för att ha dödat så många människor och det framhölls att han ändock måste veta vad som skedde i landet i fråga genmälde han, att han hade bestämt sig för att inte veta om det hemska som hände.

Om justitieministern inte förstår den rättshistoriska utvecklingen kan man fråga sig varför han gett sig in på jordlagstiftningens område. Antingen måste man försöka sätta sig in i frågan eller inte bry sig om den. Om jag fattat rätt har justitieministern inte sysslat med de här frågorna tidigare, men blir man justitieminister och har att ägna sig åt dylika spörsmål måste man kräva, att justitieministern vet någonting om vad han ger sig in på. Hela den serie av utspel som justitieministern i år har gjort gör det önskvärt att han betänker, om han kan vara så synnerligen lämplig att syssla med sakrätten på detta område. Jag har även läst Nikita Chrustjovs »Minnen» som ju också är ganska intressanta. Han skriver att »när Stalin säger dansa, dansar en klok karl». Det förefaller som om utskottet tyckt att det varit lämpligt att dansa och lyda. Eftersom jag inte tillhör de där kloka karlarna som bara dansar vågar jag framföra vissa synpunkter i det här sammanhanget. Det är också typiskt att det i en interpellation framställts en anmärkning mot en tjänsteman som redogjort för vad riksdagen bör besluta, varvid det protesterats från visst håll. När man med nästan till visshet gränsande sannolikhet kan säga att utskottet kommer att följa propositionen hade det väl varit lämpligt att direkt ge ut propositionen som lag. Varför skall riksdagen hålla på och krångla med sådant? Skall vi då över huvud taget inte få någon prövning i utskottet? Det vore högst anmärkningsvärt. När jag har protesterat mot att lantmätarna skall få bestämmanderätt i svenskt samhällsliv, så har jag gjort det därför att jag med handlingar kan visa hur det i verkligheten kan gå till. Ja, jag blir verkligen bekymrad när jag ser hur liten respekt man hyser för människor som tjänar mindre än låt mig säga 20000 kronor om året.

Då vore det bättre att ha en datamaskin som talade om vad rätt var. Det vore både billigare och mindre hårt. Sedan har jag blivit uppmärksammad på en insändare i Norrtelje Tidning. Den är skriven av lantmätare Erik Sivard. Det är såvitt jag förstår en mycket ung man, som har producerat sig i tidningen. Efter att ha läst den insändaren måste jag säga att det är märkligt att det i lantmäteriutbildningen inte meddelas ens de elementäraste kunskaper på området. I varje fall förefaller det som om det inte förekommer. Eller låt mig nämna ett annat fall. Jag har här framför mig ett klipp ur en annan tidning. Det handlar om Härjedalen. Rubriken lyder: »Vem hade fiskerätten? Tvetydigt mål i Sveg». Där gäller det en tvist i vilken Bergvik och Ala samt Ostermans nekat människorna i bygden deras urgamla rättighet att fiska. Jag vill då erinra om ett avgörande i högsta domstolen, refererat i Nytt Juridiskt Arkiv 1956, i vilket det tydligt och klart säges, »att fisket genom avvittringen kommit att tillfalla Råndalens by, och att Kronan därefter lagligen icke kunnat särskilt försälja fisket till skatte. Det åberopade rättsfallet, som avsåg bl.a. fisket i Ottsjöarna i Kalls socken, är av utomordentligt stort intresse, enär Högsta Domstolen då fastslog, att ett s.k. kronofiske, som icke vid avvittringen förbehållits såsom särskild rättighet, på grund av avvittringen kommit att åtfölja rätten till vatten och grund.

Man har placerat ut vakter inom området och har haft mage att sätta fast skogsarbetare som sedan länge bott i trakten. Om några emellertid skall anklagas för tjuvfiske, måste det vara skogsbolaget och Ostermans, som bedrivit sådan verksamhet sedan 1800-talet. Hur kan man utan att uppvisa några som helst åtkomsthandlingar få förfara på det sättet utan att det beivras? Det har nu framhållits att en orättvisa har begåtts och att området borde återgå till tidigare ägare. Varför sker då inte detta? Jo, därför att ett sådant förfarande — som i princip tillstyrkts av högsta domstolen — skulle få sådana konsekvenser att man på vissa håll inte vågar fullfölja det. Är det rimligt att befolkningen i det aktuella området skall behöva lida för att kammarkollegiet inte känner till lagar och förordningar? Om bolaget i fråga inte kan uppvisa en laglig åtkomsthandling, måste ju den rätt som av ålder gällt vara förhärskande. Jag vill i detta sammanhang erinra om en annan process som skildrats i litteraturen. Den pågick i över 100 år och anses vara den största åborättsprocessen. Jag syftar på det s.k. Ljusne-Woxnamålet. Jag skall emellertid inte närmare gå in på detta. Vad som i detta sammanhang är upprörande är att bolagen numera tycks ha en rätt som inte tillkommer andra. I det byalag som ställs mot det stora bolaget, vilket får bestämma inom området i fråga, finns det bara bönder och en del arbetare. Dagens lantmäteriförfarande är också mycket underligt. I mitt hemlän håller man nu på att överföra en hel del skär i ny ägo och har därvid infört en del underligheter på sjökorten. Hur man kommit fram till sina resultat vet jag inte, men tillvägagångssättet förvånar mig. Jag har också hört talas om att en byggmästare i Uppland i december 1963 inköpte ett hemman på ungefär 500 tunnland. Han satte omedelbart i gång med avverkning. Han fick i december samma år avslag på en framställning till lantbruksnämnden om att få förvärva området. Han fortsatte emellertid med sin avverkning fram till 1967. Denne byggmästare, som inte fått förvärvstillstånd till hemmanet, har lyckats få en byggnadsplan fastställd på ett område härav omfattande ca 380 tunnland. Fastän han inte får förvärva fastigheten visar det sig nu att han har möjlighet att sälja hemmanet — och detta förfaringssätt lär vara gängse — på 500 tunnland till Korsnäsbolaget. Detta bolag skall sedan sälja tillbaka 80 tunnland till byggmästaren, varefter bägge parterna tar hand om området och utestänger andra intressenter. På detta sätt tjänar de några miljoner kronor. Lagstiftningen på detta område kommer att få sin slutvinjett genom den s.k. nya jordabalken. Och jag förutsätter, med utgångspunkt i vad jag här citerat — det är ändå uttalanden som redovisar vad herrar som representerat rätt stora landområden ansett skulle gälla — och med utgångspunkt i utskottsutlåtandet, att man kommer att fortsätta på denna väg.

Jag har varit med om rationalisering, men skulle rationaliseringen föra till att vi får ett nytt feodalsamhälle i detta land vill jag uttryckligen säga ifrån, att feodalismen har vi haft nog av i hela Europa — även här i Sverige. Om lantbruksnämnderna skulle medverka till en utveckling mot feodalism är det bättre att avskaffa dem och gå in för något nytt. Herr talman! Jag vet ungefärligen vilken utgången blir — ty sådana här saker angår ju inte oss som har det hyggligt ställt, utan det gäller den svenska allmogen. Men när jag yrkar bifall till min motion är det ett uttryck för att jag vill att det skall ske någonting på detta område så småningom. Jag var ensam när jag började med naturvårdsoch fritidsfrågor på 1940 talet. Och då jag yrkade avslag på den s.k. fiskerättspropositionen år 1950 sade man att det här förstår du inte — det här är så väldigt fint. Nu har man kostat på 43 miljoner kronor i stället för beräknade 2 miljoner kronor! Och låt mig säga: Har man haft råd att betala dessa miljoner till människor, som till betydande del handlat i spekulationssyfte, vore det rimligt att vi också gjorde det möjligt för människorna i vissa bygder att leva annorlunda och få ut någonting mera av tillvaron. Jag har inga förhoppningar på justitiedepartementet. Vi skulle ju behöva ett rättsdepartement lika väl som vi har ett utbildningsdepartement. Vi har ju nu fått utbildning här i vårt land. Man har lärt folk att läsa och skriva under de senaste hundra åren, och det är givet att det inneburit en katastrof för rättsutvecklingen — när folk inte kunde läsa och skriva kunde man göra hur man ville. Nu försöker man skapa ett juristspråk som är lika obegripligt för både jurister och andra, men syftet är tydligen detsamma som tidigare.

Herr talman! Utskottet har tagit stor hänsyn till syftet att underlätta och effektivisera verksamheten för sanering av oklara äganderättsoch lagfartsförhållanden. Det är samma princip som tillämpas på andra områden: att förenkla och förbättra service och handläggningsärenden. Det är enligt utskottets uppfattning av vikt att fastighetsförhållandena i samband med de stora reformerna på fastighetsrättens område i görligaste mån saneras. Ett hinder mot ett smidigt utnyttjande av äganderättsutredningsinstitutet har varit att beslut om tillämpning av lagen skall fattas av Kungl. Maj:t. Ett överflyttande av beslutanderätten från Kungl. Maj:t till överlantmätaren innebär enligt utskottets uppfattning en klar förenkling av förfarandet och utskottet biträder därför Kungl. Maj:ts förslag härom. Utskottet tillstyrker i övrigt lagförslaget i dess helhet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet att det är fullkomligt lönlöst att diskutera sådana här frågor med herr Lundberg. Men efter att under årens lopp ha åbört ett tiotal eller tjugotal anföranden av liknande art anser jag att jag måste säga någonting. Det skall inte bli mycket. Vad herr Lundberg nämnde i ärendet här var helt ovidkommande saker. Jag nöjer mig med att instämma i herr Svennings tillstyrkande om bifall till tredje lagutskottets utlåtande. En av punkterna i herr Lundbergs anförande var ett odugligförklarande av justitieministern — vid ett tidigare tillfälle har han odugligförklarat alla justitieministrar sedan 1918. Han har odugligförklarat kammarkollegiet, lantbruksnämnderna och lantmätarkåren. Det må vara hänt, så länge man bara utgår ifrån att dessa i all sin okunnighet gör så gott de kan. Men det är oförskämt att här i riksdagen med det tålamod som talman och kammarledamöter visar herr Lundberg uttala att de tjänstemän, som har att tillämpa de lagar och förordningar som riksdag och regering utfärdar, i sitt tjänsteutövande gör mannamån med hänsyn till inkomstförhållanden hos de personer de har att göra med.

Herr talman! Jag hade kanske inte väntat mig mera av herr Tobé i detta sammanhang.

Den sätter i fråga om en sådan allvarlig förseelse inte borde innebära att man förändrar och rättar till dessa saker. Det kan inte få vara på det viset att människors urgamla rättigheter tas ifrån dem. Jag kan mer än väl förstå att både herr Tobé och andra blir ledsna, men låt mig rekommendera herr Tobé att läsa adelns och ridderskapets protokoll från år 1765 och se hur sådana här företeelser då behandlades. Nu kan man invända att det inte rörde sig om så många miljoner, men jag citerade litet grand ur protokollet i en motion, och det sades min själ ifrån att dessa 104 miljoner och några tunnor guld som det sattes skjuts på var något mycket allvarligt. Skall vi i dag bara för att vara snälla och artiga mot olika parter underlåta att påtala och kritisera skeenden som träffar vanliga människor dagligdags? Jag har åtminstone några meter av gamla handlingar, och i dem skulle herr Tobé kunna få se hur man i det svenska samhället ända till dags datum har kunnat behandla människor som inte har möjlighet att försvara sig. Det är den saken jag tycker är så allvarlig, alldenstund vi har ett rättssamhälle, där lag och rätt skall gälla lika för alla. Men det gör de inte. Justitieministern har själv sagt att lag och rätt och likhet inför lagen endast är en teoretisk fråga — om jag tolkar honom rätt — för de obesuttna.

Hela denna affär med avyttringar m.m. hade väl ändå till syfte, inte att stå till tjänst med spekulationsobjekt utan att ge stöd och hjälp åt befolkningen. I dagens situation vill man inte tillmötesgå berättigade krav, utan man tilllåter bolag att bära sig åt hur de vill med bygdebefolkningen och andra, och därför tvingas vi till att skapa den opinion som är nödvändig för att rättvisa skall ske. Herr Tobé borde ändå begripa att detta är en angelägenhet inte bara för ämbetsoch tjänstemän utan för svenska folket i dess helhet, och det är riksdagen som representerar den helheten. Om sedan jordbruksministern inte kan finna förståelse i ett annat departement för sina strävanden, så anser jag att han bör stärka sin ställning.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 67 har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet fogat en reservation. Den avser den del av utlåtandet som gäller motionerna I:961 och II: 1115. I dessa motioner hemställs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om åtgärder i syfte att stärka allmänhetens insyn i och inflytande över samhällsplaneringen. Låt mig först slå fast att det inte föreligger någon skillnad i bedömningen mellan reservanterna och majoriteten i utskottet när det gäller önskemålet om en vidgad plandemokrati, om ökad insyn i planeringsfrågorna över huvud taget. Det är inte av den anledningen som vi har reserverat oss. Anledningen till reservationen är att vi menar att innan man begär speciella lagstiftningsåtgärder bör man avvakta den utveckling som pågår på detta område.

Men i skrivelsen framhölls också att även om medborgarna sålunda inte kan kräva insyn har kommunerna möjlighet att i betydligt större utsträckning. än som hittills varit praxis visa öppenhet när det gäller planfrågor. Vi menar att utvecklingen bör avvaktas. Planverket skriver i det remissvar som har kommit till utskottet att skrivelsen över lag mottagits välvilligt i kommunerna och att enligt planverkets uppfattning numera hos kommunerna föreligger en utbredd villighet att medge vidgad insyn i planeringsarbetet. Verket säger också att man avser att uppmärksamt följa utvecklingen och genom råd och anvisningar till kommunerna eller på annat sätt ytterligare försöka främja förbättrad insyn. Detta tycker vi är utomordentligt värdefullt. Därtill menar vi att det är onödigt att begära en utredning speciellt av dessa frågor. Det sitter redan två utredningar som sysslar med dessa frågor: dels bygglagutredningen som har att se över byggnadslagstiftningen, dels offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, som enligt sina direktiv har till uppgift att se över den sekretesslagstiftning som gäller inom planväsendet. Även på grund av dessa utredningars arbete kan vi alltså förvänta oss att frågan om en vidgad samhällsinsyn och vidgad plandemokrati kommer att uppmärksammas. Det är alltså detta som reservationen avser. Låt mig så, herr talman, med några ord beröra den del av utskottets utlåtande som alla står bakom. Som framgår av ordalydelsen ger utskottet uttryck åt den uppfattningen att en medverkan av parlamentariker har varit önskvärd i fråga om den fysiska riksplaneringen. Jag vill gärna betona att detta inte bör tolkas som en kritik av det sätt på vilket riksplaneringen hittills har bedrivits. Vad utskottet velat markera är väsentligen, att den fysiska riksplaneringen är av stor betydelse och att en parlamentarisk förankring framstår som önskvärd. Det ligger i sakens natur att ett parlamentariskt inflytande bör kunna göra sig gällande på ett någorlunda tidigt stadium av arbetet. Men vi är självfallet medvetna om att en parlamentarisk medverkan inte kan byggas in i de förberedelser som pågår inom civildepartementet i samverkan med de andra departementen. Fysisk riksplanering är ju ingenting annat än ett led i den riksplanering i olika former som regeringen har och måste ha ansvaret för. Det låter sig givetvis inte göra att bryta ut en del av den riksplanerande verksamheten — den del som avser den fysiska planeringen — och lägga den under något slags samregerande. Det är mot den bakgrunden som vi i utskottet kunnat bli eniga om slutsatsen, att riksdagen inte nu bör föreslå tillsättandet av en parlamentarisk kommitté för att medverka i riksplanearbetet. Regeringen har utlovat att ett resultat av arbetet med den fysiska riksplaneringen skall presenteras nästa år och att en anmälan sedan skall göras till riksdagen när materialet har remissbehandlats. Det blir därmed tillfälle till en ingående debatt, som kan grundas på expertmaterial, remissyttranden från — som jag vågar förutsätta — ett brett och representativt urval av kommuner, myndigheter och organisationer samt på regeringens värdering av det samlade underlaget. Herr talman! Jag har velat göra denna markering beträffande den del av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 67 om vilken enighet råder. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till utlåtandet.

Herr talman! Man upptäcker att plandemokrati verkligen är en svår fråga och kanske ett mycket äldre problem än vi vanligen tänker på. Det finns ett otal fall där missnöje framförts från allmänhetens sida, där det stått klart att man haft för litet reda på vad man egentligen kunnat göra och där man fördenskull varit för sent ute. När jag i dag läste detta utlåtande erinrade jag mig en dikt, som jag tror att en präst som heter John Nilsson har skrivit och som på sätt och vis berör detta problem. Jag kan väl inte dikten exakt utantill men den har ungefär följande innehåll: »När den lille prästen ville bygga en kyrka på Kamomillängen för kärleken till Gud vart han hindrad, eftersom en stadsplaneringsnämndsdirektörsassistent reserverat hela Kamomillängen för ett cementförbättringsinstitut i tio våningar till stor nytta.» Även vid det tillfället var man alltså för sent ute; kamomillängen var reserverad för andra ändamål. Motionen II: 1143 tycker vi är riktig och bra på sätt och vis, men med hänsyn till att så mycket redan skett eller inom kort kommer att ske är vi, som herr Hugosson sade, ense om att vi i detta läge kan nöja oss med vad som är skrivet i utskottsutlåtandet. När det gäller motionen II: 1115 tycker jag att det är värt att notera vad planverket uttalat, nämligen att lagstifningen nu inte hindrar vidgad insyn i planeringsarbetet men att den inte heller lämnar tillräckligt stöd åt kravet på medborgarinsyn. Men planverket väntar att kommunerna utan uttryckligt stöd i lagen med olika medel skall förbättra insynen. Det är ju en god och from önskan, men frågan är om den inte borde understrykas litet eftertryckligare. Därför ber jag, herr talman, att på denna punkt få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 67.

Herr talman! En mycket kort replik. Det är alldeles riktigt att planverket uttalat att gällande lagstiftning inte hindrar en vidgad insyn i planeringsarbetet. Men planverket nämner också i sitt remissvar att dess skrivelse välvilligt mottagits av kommunerna och att det nu föreligger en utbredd villighet hos dessa att vidga insynen i plane ringsarbetet. Planverket säger ju också i sitt yttrade att verket, därest kommunerna inte gör en vidgad insyn möjlig, avser att ta ett initiativ i den riktningen. Att målet är att få till stånd en debatt i planfrågorna ute i kommunerna på ett så tidigt stadium som möjligt är vi ju alla överens om. Jag vill ånyo erinra om att såväl bygglagutredningen som offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén arbetar med dessa frågor. Vi kan vänta oss förändringar i gällande lagstiftning som leder till bättre möjligheter till insyn och medinflytande i planeringsarbetet ute i kommunerna, och det är det vi alla vill åstadkomma. Men vi menar att det inte nu finns någon anledning för riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära speciella åtgärder, eftersom planverket följer frågan med uppmärksamhet, eftersom kommunerna deklarerat sin villighet att vidga insynen i planarbetet och eftersom två statliga utredningar arbetar med dessa frågor. Vi tycker att det vore en överloppsgärning att under sådana omständigheter skriva till Kungl. Maj:t i denna fråga. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill bara tillfoga några ord.

Herr talman! Vi har här att behandla en motion där det hemställes om en utredning angående åtgärder för att bredda och stödja den unga generatio nens kulturupplevelser. Om man inventerar redan avslutade eller pågående utredningar på detta område och ser vilka kulturdistributionsorgan som redan har vunnit stadga och vilken produktion som understöds inom kulturlivet, finner man att det inte är så litet. Både reservanterna och utskottsmajoriteten konstaterar att det finns ett kulturråd, som nyligen har avlämnat ett betänkande om målsättningen för kulturpolitiken. Det finns en litteraturutredning som tar upp frågan hur värdefull barnoch ungdomslitteratur skall främjas. 1968 års filmutredning behandlar filmens speciella problem när det gäller ungdom. Teateroch musikrådet ägnar sig åt barnteater. I årets statsverksproposition nämns den aktivitet som det statliga ungdomsrådet bedriver när det gäller kulturen. Vi har funnit att det, när alla dessa utredningar pågår, är helt onödigt att starta ytterligare en utredning.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

Herr talman! Behandlingen i utskottet av den unga generationens kulturupplevelser har initierats av en partimotion från moderata samlingspartiet. Vi vill med den motionen markera att den alltmer ökade fritiden kräver ökade insatser för att göra fritiden meningsfylld, och det kräver alldeles särskilt en mycket mer aktiv kuturpolitik. Det finns emellertid också många andra tungt vägande skäl som talar för ökade insatser. Låt mig bara få peka på de meningsfyllda sysselsättningar som genom samhällets medverkan kan bli goda alternativ till de destruktiva och antisociala tendenserna bland ungdo men. Självfallet bör man inte överdriva sådana yttringar och den omfattning som de kan ha. Genom århundraden har det dess värre förekommit avvikande uppträdanden bland ungdomar, men blotta tendensen är tillräcklig för att vi skall vidta alla möjliga åtgärder. Vi har i partimotionen också uppehållit oss vid frågan om televisionens påverkan. Vi understryker att televisionen öppnar nästan revolutionerande möjligheter till skilda kulturupplevelser bland barn och ungdom. Samtidigt bör man observera att själva bildseendet dag för dag, vecka för vecka och år efter år på något sätt måste påverka den enskilda TV-tittarens initiativkraft och benägenhet till kulturell självverksamhet. Sedan vi väckte vår partimotion i januari i år har ledamoten i statens kulturråd Hans-Erland Heineman givit ut en bok, »Rum för kulturen».

Man möter ett begränsat antal färdigstöpta omdömen om fyllnadsvalet i Hessen, presidenttal i Finland, operapremiärer i olika huvudstäder. Heineman menar att denna tillvaro bland andrahandsupplevelserna leder till konformism. Denna konformism eller likriktning, som Heineman säger, menar han är — även om det är i det godas syfte; det vill han understryka — dock en kulturfara. Jag vill inte, herr talman, kategoriskt säga, . att : andrahandsupplevelsernas värld skulle leda till den konformism som Heineman talar om. Jag begränsar mig till att peka på att riskerna i ett land med ett dominerande TV-monopol måste vara ganska stora. Att dessa bör vägas in i debatten om våra kulturpolitiska insatser står klart. Förekomsten av andrahandsupplevelser bör kunna initiera t.ex. bildningsorganisationerna att pröva olika vägar för att komplettera eller för att öka intresset för egna initiativ och självverksamhet på kulturlivets områden, icke minst bland barn och ungdom. Utskottsutlåtandet och ämnet spänner över ett vitt fält. Kulturupplevelserna för barn och ungdom kan liksom för vuxna vara av de mest skiftande slag. Jag skall begränsa mig till att ytterligare peka på en upplevelse i bokens värld. Den politiska barnboken har ju introducerats på marknaden. Verdandi har bl.a. utgivit »En by i Sydamerika», »Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte» och »Sprätten satt på toaletten». När man exempelvis studerar den sistnämnda boken med den anslående titeln »Sprätten satt på toaletten» skulle jag kunna tänka mig, att en varning vore på sin plats särskilt för vuxna, kanske inte så mycket för barn. Jag skulle kunna tänka mig att det stod »Icke lämplig för vuxna», ungefär som man säger att vissa filmer i televisionen inte är lämpliga för barn. Jag förstår om innehållet chockerar, som sagt, inte så mycket barnen som de vuxna.

Vissa uttryck i fortsättningen är för övrigt inte så vanliga i detta hus. Men boken behandlar miljöproblemen, förstörelsen, föroreningar. Den talar om allt det avfall som vi släpper ut i luft och i vatten. Jag tror att de barn som kommer i kontakt med denna bok ser tämligen realistiskt på den. Jag tror t.o.m. att det är många barn som kan lära sig en hel del av detta. Men samtidigt förstår jag de vuxna människor, för övrigt kanske också barn, som chockeras, och jag förstår också dem som irriterat undrar varför miljöproblemet måste skildras — i detta fall för barn — så att det ges en så skev bild av näringslivet. Jag har inte aktualiserat dessa politiska barnböcker, därför att jag själv skulle vara särskilt chockerad eller därför att jag skulle instämma med den typ av människor som ropar på censur, långt därifrån.

Jag hoppas alltså på ett alternativ även i den kommande politiska barnboksfloran.

Det har inte socialdemokraterna kunnat gå med på, vilket jag tycker är synd. Skillnaden är nu inte så stor mellan de båda grupperna men enligt min mening är den tillräckligt stor för att jag skall yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad resonemanget om toalettboken har att göra med frågan kan jag inte fatta. Var det den kultur spridningen man ville ha fram? Det står ingenting om censur, beskärning av TV-program e. d. i de moderatas motion och inte heller i deras reservation. Det enda i motionen som inte finns med i reservationen är önskemålet att samordna de utredningar som redan pågår eller avslutats, vilka vi liksom utskottet hänvisat till. Jag tycker herr Wennerfors skulle ha kunnat finna en annan förevändning än denna för att införa dessa intressanta ting i riksdagens protokoll. Enligt min mening hade de inte något bevisvärde för tillstyrkande av ytterligare en utredning.

Herr talman! När vi nu kommit till slutet på föredragningslistan befinner sig kammarens ledamöter självfallet i uppbrottsstämning. Det är därför kanske svårt att påkalla uppmärksamhet för en motion, för vilken ingen reservation fogats vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 73. Detta utlåtande behandlar en motion av herr Lothigius och mig själv om angelägenheten av att rädda gamla kulturmiljöer och stadspartier i vissa städer och samhällen. Vi har i motionen, i mitt tycke ganska vältaligt och målande, utvecklat vilken pittoresk stad det gamla Gränna är. Denna uppfattning torde delas av alla, även av dem som far igenom staden i rask takt med bil på E 4, tyvärr utan att ge sig tid att låta sig distraheras av stadens charm. Skildringen av det gamla Gränna stämmer i stora stycken även in på Visby. Jag ser att iru Eriksson i Stockholm ler — hon tror kanske att jag nu bara skall tala om Visby, men det skall jag inte göra, eftersom motionen främst avser Gränna. Vid förra årets riksdag väcktes det däremot, fru Eriksson, motioner om bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla delarna av Visby. I dessa motioner åberopades bl.a. de bestämmelser som gäller i Frankrike sedan åtskilliga år tillbaka. Att Frankrike ligger långt före Sverige på detta område kunde vi i statsutskottets femte avdelning också konstatera vid ett besök där för några år sedan. Vi studerade då denna del av avdelningens arbetsområde i Paris, i Caen och på några andra platser. Intresset för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är mer utvecklat i Frankrike än i Sverige. I Frankrike vidtar man också åtgärder för att bevara sådana byggnader. Lagstiftningen ger möjlighet att förklara ett område med historiskt och estetiskt värdefull bebyggelse som skyddat område. En plan upprättas för det fastställda området, särskild arkitekt wutses osv. och kostnaderna bestrids av ett särskilt bolag med stat, kommun och enskilda fastighetsägare som intressenter. Det ges också statliga och kommunala bidrag och lån för finansieringen. I remissyttrandet över förra årets motioner om lex Visby ställde sig riksantikvarieämbetet «positivt till den franska lagstiftningen. Även statens planverk uttalade sig i samma riktning. Utskottet åberopade förra året tre pågående utredningar, nämligen expropriationsutredningen, bygglagutredningen, 1965 års museioch utställningssakkunniga. Den senare går under benämningen MUS 65. Beträffande den sistnämnda utredningen uttalade utskottet emellertid att frågan kunde väntas kom ma att >»beröras»> av densamma. Utskottet ansåg också att finansieringsfrågorna är av stor betydelse, och det kan jag helt hålla med om. Har man inte pengar, är det också svårt att restaurera. Utskottet var på det hela taget positivt inställt, men dess behandling utmynnade i att motionerna överlämnades till saneringsutredningen. Detta blev alltså den fjärde utredning som jämsides med de övriga ägnade sig åt de frågor som tagits upp i årets och i föregående års motioner. I årets remissyttrande replierar riksantikvarieämbetet främst på saneringsutredningen. För övrigt nämns både Visby och Gränna. ämbetet understryker angelägenheten av att ekonomiska resurser ställs till förfogande för restaureringsarbetet, och samarbete behövs enligt ämbetet mellan saneringsutredningen och bygglagutredningen, vilken också ligger i vägen för åtgärder på detta område. Vad säger då allmänna beredningsutskottet i år i sitt enhälliga utlåtande? Ja, det är ett kort utlåtande, fru Eriksson i Stockholm, men jag tror det vore en överdrift att säga att det är särskilt kärnfullt. I år fäster utskottet sina förhoppningar just vid MUS 65, som enligt förra årets utlåtande — som jag just nämnt — kunde väntas komma att beröra dessa problem! Det är den enda, jag vill säga nästan förtorkade kärnan i utlåtandet, och det tycker jag inte är särskilt mycket att fästa sig vid. Från denna utredning väntas alltså, skriver utskottet, frampå våren i år ett betänkande om kulturminnesvårdens organisation.

Men utredningen fick tilläggsdirektiv år 1967, och ur dem skall jag citera ett litet stycke: »En huvuduppgift för de sakkunniga», säger föredragande statsrådet, »blir att bedöma frågor som rör kulturminnnesvårdens organisation såväl centralt som lokalt. De bör därvid eftersträva en rationell funktionsfördelning mellan olika organ. Särskilt bör konsekvenserna för riksantikvarieämbetets organisation beaktas. Eftersom det inom ramen för redan givna direktiv bl.a. åvilar de sakkunniga att utreda centralmuseernas organisation, bör även frågan om det organisatoriska sambandet mellan riksantikvarieämbetet och statens historiska museum prövas. De sakkunniga bör härvid nära samarbeta med den särskilde sakkunnige som tillkallats för att utreda frågor om sambandet mellan Vitterhetsakademien å ena samt riksantikvarieämbetet och statens historiska museum å andra sidan.» Det var alltså den femte utredningen, fru Eriksson i Stockholm, som skall syssla med detta! Man skall nog ha en mycket optimistisk läggning för att ur dessa direktiv kunna pressa ut någonting väsentligt att ty sig till när det gäller att konservera kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kärnan i dessa direktiv — att de sakkunniga skulle syssla med denna fråga — är verkligen inte lätt att upptäcka. Självfallet vet inte jag — det framgår inte av utskottets utlåtande och jag vet inte heller om utskottets ledamöter känner till särskilt mycket mer — vad det väntade vårbetänkandet från MUS 65 kan komma att innehålla. Men jag är, fru Eriksson i Stockholm, rädd för att detta kan bli någonting av >Musen som röt>. Jag hoppas att fru Eriksson såg den filmen och kommer ihåg den festliga scenen, där man kastade en boll mellan sig samtidigt som man hörde ett tickande inifrån. Det är nästan likadant med den här frågan: man jonglerar med den i utredningarna, man bollar den mellan utredningarna — fem stycken. Under tiden, medan alla dessa utredningar grubblar över och pysslar med den, hotas värdefulla miljöer av att ytterligare naggas i kanten eller i värsta fall förstöras. Nej, ärade utskottsordförande, jag anser att det behöver tas ett mera bestämt och målmedvetet grepp på denna fråga för att någonting skall bli gjort. Fru Eriksson i Stockholm kan naturligtvis säga att vi själva i motionen begärt en utredning — det skulle alltså bli den sjätte. Men jag vill åberopa vad som sades för en stund sedan om andra utredningar: om man kunde åstadkomma en samordning av dessa fem utredningar, så att man fick ett bättre grepp på hela frågan, skulle man våga börja hoppas att någonting skulle bli gjort. Jag vet ju, att det är helt utsiktslöst att, med kammaren avfolkad och utan att någon reservation fogats till utlåtandet, yrka bifall till motionen. Därför avstår jag från detta, men jag försäkrar att jag inte gör det med lätt hjärta. Jag har inte velat låta detta ärende passera — det gäller Gränna och Visby och andra värdefulla kulturmiljöer — under fullständig tystnad.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Björkman att det inte är med lätt hjärta man ser fram mot att en del rent underbara stadsmiljöer förslummas. Vi var nere och tittade på Gränna. Vi fick klart för oss att man här är ganska medveten om vad som behöver göras. Vad som fattas är pengar. Att vi inte hänvisat denna motion, såsom skett med någon tidigare, till saneringsutredningen, beror på att vi fått ett klart besked om att denna inte kommer att syssla med frågan på mycket lång tid, eftersom den i första hand skall ta itu med förslumning av annat slag. Däremot har vi fått klart för oss att MUS 65 var den utredning som har fått denna uppgift. Vi har fått en försäkran om att både Visby och Gränna ligger inom blickfånget för denna utredning. Att som herr Björkman replikerar tillsätta en ytterligare utredning skulle inte göra någon nytta, eftersom det som saknas naturligtvis är pengar. För att staten skall träda till måste väl ändå vissa principer tillämpas. Man måste vara överens om vad som skall ligga på staten och om vad som skall ligga på kommunerna. Man måste kanske ha särskilda organ eller i varje fall få organisatoriska möjligheter för att staten skall kunna medverka. Vi vet faktiskt inte hur vi skall uttrycka vår önskan om att Gränna skall bevaras, eftersom man redan uträttat så storartade saker i staden. Det är en levande och gammal stad, en fullständig idyll. Vi vet inte hur vi skall uttrycka det på annat sätt än genom att säga att det är »angeläget att ökade möjligheter skapas för skyddande av gamla kulturmiljöer och stadspartier>. Vi har fått beskedet att MUS 65 kommer att syssla med frågan, och vi får väl låta oss nöja därmed, om vi inte är beredda att här votera fram pengar till ett direkt räddningsarbete i Gränna. Herr Björkman vet lika bra som jag att detta inte skulle ha rönt någon större uppmärksamhet eller något större intresse, om en motion därom kommit till statsutskottet. I likhet med motionärerna är vi alltså både medvetna om och intresserade av det angelägna i frågan. Vi ser ingen annan möjlighet än att avvakta utredningen och därvidlag även gärna stötå på den. Det finns möjligheter att:göra detta på olika sätt.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

Herr talman! Jag hoppas att fru Eriksson av mitt inlägg inte fått uppfattningen att jag tror att hon är negativt inställd till. frågan om kulturmiljöerna. Jag tror absolut inte att det förhåller sig så. Jag tror att fru Eriksson och jag hår ett lika varmt intresse för denna sak. NS | Det var intressant att höra att fru Eriksson kommit till samma uppfattning som jag att saneringsutredningen inte kan komma att syssla med denna fråga. Om jag inte minns fel är generaldirektören i bostadsstyrelsen ordförande i utredningen. När man läser de många punkterna i direktiven till denna utredning, förstår man att uppgiften att bevara en kulturhistorisk miljö ligger så långt borta i framtiden, att jag tror att denna utredning aldrig kommer att syssla med denna sak. Den sysslar med helt andra ting. Men, sade fru Eriksson, och det kanske är det enda lilla hopp som man kan klamra sig fast vid, av MUS 65 har vi »fått en försäkran om att både Visby och Gränna ligger inom blickfånget». Jag hoppas verkligen att dessa städer etsar sig fast på utredningens näthinna, så att det hela inte endast förblir något slags vision. Fru Eriksson och jag är helt överens om att vad som fattas är pengar. Det är det alltid när det gäller konservering och restaurering. Fru Eriksson säger sig inte veta hur ni skall uttrycka ert positiva intresse men att ni framhållit att frågan är »>angelägen>. Ja, fru Eriksson, det är vi i alla fall helt överens om. Fru Eriksson har besökt Gränna. Jag hoppas att hennes hjärta också klappar lika varmt för Visby som mitt.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

Alla bolagsbildningar syftar ingalunda till enbart skattelättnader. Syftet med bolagsbildningen kan vara fullt legalt, t.ex. skydd för efterlevande och liknande. Detta kan vara den främsta anledningen till att vederbörande har bildat ett enmansbolag. Men tyvärr förekommer det att exempelvis en löntagare bildar ett enmansbolag för att få sin inkomst via bolaget och därigenom undandra skatt från det allmänna. Ett sådant förfarande är inte sunt, och det strider mot god skattemoral. Finansministern har uppmärksammat att det förekommer aktiebolagsbildningar vilkas enda syfte är att undandra skatt från det allmänna, och herr Sträng har givit företagsskatteutredningen i uppdrag att närmare granska dessa företeelser och föreslår lämpliga motåtgärder. Frågan är sålunda föremål för översyn och övervägande. Därmed kan man måhända anse att jag borde vara nöjd, men jag är inte riktigt nöjd. Ty om det visar sig att den form av bolagsbildning som jag här talar om ökar i omfattning, så hoppas jag att finansministern tar tillfället i akt, oavsett om utredningen lagt fram sitt betänkande eller ej, och vidtar åtgärder som syftar till att komma till rätta med ifrågavarande problem.

Herr talman!

Den av herr Olsson ställda frågan kommer att behandlas i detta sammanhang. Vad gäller den skyddade sysselsättning som bedrivs i form av arkivarbeten och särskilda beredskapsarbeten vill jag framhålla att staten till stor del är huvudman för denna.

"Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret. Jag ställde min fråga om det framtida huvudmannaskapet för den skyddade sysselsättningen i medvetande om att det för närvarande pågår en utredning som bl.a. har i uppdrag att se över huvudmäannaskapet och organisationen för de skyddade verkstäderna. Frågan ställdes därför att utredningsdirektiven, såvitt jag kan tolka dem, inte ger utredningen möjlighet att pröva förutsätthingarna för ett statligt övertagande av huvudmannaskapet. Av direktiven framgår nämligen — som statsrådet Holmqvist också påpekade — att kostnadsfördelningen mellan staten och nuvarande huvudmän för de skyddade verkstäderna totalt sett inte skall bli föremål för några större förändringar. Det splittrade huvudmannaskap som nu tillämpas för med sig en rad olägenheter och försvårar för huvudmännen att bedriva en rationell verksamhet vid de små enheter som det oftast är fråga om. Tyvärr har jag inte möjlighet att under den korta tid som nu står till mitt förfogande gå närmare in på detta. Jag måste därför begränsa mig till de rent ekonomiska aspekterna. Trots att statsbidrag utgår till den verksamhet som bedrivs vid de skyddade verkstäderna upplever i dag många huvudmän — det gäller i första hand primärkommunerna — kostnaderna för denna verksamhet som ett mycket stort problem. Vi som är kommunalt engagerade i glesbygderna, vilka dels i regel har en mycket hög kommunal uttaxering, dels har det största behovet av skyddad verksamhet, upplever den rådande situationen som ett ytterst besvärligt ekonomiskt problem. Statsrådet Holmqvist anförde i sitt svar att staten, genom beredskapsarbeten och arkivarbeten, redan i dag svarar för huvudmannaskapet för större delen av den skyddade sysselsättningen. Jag vill inte förneka att så är fallet. De mycket omfattande beredskapsarbeten som bedrivs och som i första hand kommer glesbygdens människor till godo är vi glada och tacksamma för. I dag har allmänt accepterats principen att det är staten som skall svara för arbetsmarknadsoch näringspolitiken i vårt land. Eftersom staten för det första redan är huvudman för sysselsättningspolitiken i dess helhet och för det andra genom beredskapsarbeten svarar för en så stor del av den skyddade sysselsättningen är det enligt min mening mycket som talar för att också sysselsättningen för äldre och handikappad arbetskraft skall sortera under samma huvudman, dvs. staten.

Herr talman! Uttalandet beträffande kostnadsfördelningen utgör inte hinder för att man i och för sig kunde över väga den ordningen att staten övertog huvudmannaskapet, men jag tror inte att det är en särskilt framkomlig väg. Det finns så mycket annat som vi måste beakta, och ett stort värde ligger i detta att landstingen eller kommunerna är huvudmän. Det har visat sig att det genom denna lokala förankring är lättare att engagera ortens näringsliv som beställare i den skyddade verkstaden eller att låta landstingen och andra lägga ut beställningar. Jag anser för min del att det utgör ett betydande värde att man har denna nära kontakt med verkstaden och att det inte är någon centraldirigering på området. Det finns säkerligen all anledning att mycket noga överväga frågan, och jag utgår från att utredningen, som har detta uppdrag, också gör en översyn. Det är alltså för tidigt att ta upp en diskussion om dessa ting i dag.

Herr talman! Jag har genom svaret fått klart för mig att den nu arbetande utredningen inte kommer att föreslå några ändringar av huvudmannaskapet enligt de önskemål jag framfört i min enkla fråga, men jag knyter ändå stora förhoppningar till denna utredning. För det första hoppas jag att den kommer att föreslå att landstingen i framtiden helt skall överta huvudmannaskapet för de skyddade verkstäderna. Jag tror att mycket skulle vara vunnet med det, även om jag — vilket har framgått av mitt första anförande — skulle vilja gå ett steg längre. För det andra hoppas jag att utredningen i enlighet med direktiven hittar former för ett utökat samarbete mellan de skyddade verkstäderna; detta var också statsrådet Holmqvist inne på här. Genom en samordning av anskaffandet av arbetsobjekt, tillverkning, marknadsföring och kanske inte minst personalrekrytering kan man uppnå en bättre lönsamhet i denna verksamhet än i dag. Kan vi med sådana medel påtagligt ned bringa kostnaderna, har vi kommit en god bit på väg när det gäller att avlasta kommunala förtroendemän och skattebetalare i glesbygderna ett stort ekonomiskt bekymmer, vilket jag förut har berört. Och låt oss inte glömma att det skulle underlätta för de grupper av äldre och handikappade människor som det här til syvende og sidst är fråga om att få tillgång till en meningsfull sysselsättning. Som jag ser denna fråga finns det inga fördelar med att ha huvudmannaskapet uppdelat på landsting och primärkommuner utan enbart olägenheter, bl.a. just dålig lönsamhet. Sådant som förhållandet nu är uppkommer en regional orättvisa, eftersom i första hand skogslänen får en alltför stor ekonomisk börda att klara; vi har bl.a. i mitt eget län en mycket ogynnsam åldersfördelning. Därför måste denna verksamhet byggas ut till ett effektivare arbetsmarknadspolitiskt medel, för vilket enligt min mening samhället kollektivt bör bära ansvaret. Genom att inlemma den skyddade verksamheten i den statliga arbetsmarknadspolitiken skulle man kunna inte bara eliminera huvudmannaskapets splittring utan också få bort den kategoriklyvning som nu uppstår och som är på väg att leda fram till två olika typer av arbetsmarknad. Jag skall inte orda mer om detta. Jag tackar för svaret, men jag vill uttala den förhoppningen att den sittande utredningen utför sitt uppdrag och lägger fram ett förslag i denna fråga så snart som möjligt. Dessutom skulle jag gärna ha sett att direktiven hade gått så långt att de även hade omfattat en omfördelning av kostnaderna liksom att staten hade tagit hand om denna verksamhet på samma sätt som den står för en del annan verksamhet, t.ex. industriellt beredskapsarbete.
' Herr talman! Det skulle föra alltför Iångt att inom ramen för en enkel fråga gå in i en diskussion om hela denna verksamhet, och därför skall jag avstå från det. Jag vill dock erinra herr Olsson i Edane om att det i dag ges ett betydande statsbidrag vid anläggandet av verkstad, både för byggnadskostnader och i övrigt, på samma sätt som det ges ett icke obetydligt bidrag under verksamhetens gång till driften, fördelat efter vissa fastställda regler. Det finns anledning att framhålla detta, eftersom det föreföll som om herr Olsson menade att staten inte gjorde så mycket i dessa sammanhang. > Jag vill också betona att den skyddade verksamheten inte bara är en glesbygdsföreteelse. Också i våra storstäder och industriorter har vi en mycket betydande verksamhet på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är rätt utförligt men illustrerar väl också svårigheten att svara på frågor som rör den dolda arbetslösheten. Statsrådet hänvisar till de lokaliseringspolitiska insatser som har gjorts i Östersundsområdet. Jag vill gärna vitsorda att de är av betydelse även om de långtifrån är tillräckliga med tanke på länets situation. Men dessa insatser kan inte rimligen ge avsedd effekt när det gäller att begränsa den dolda arbetslösheten, som i väsentlig utsträckning rör människor med stark ortsbundenhet. Den jämtländska industrin har dessutom fått vissa problem som en följd av det hårda ekonomiska klimatet; se nast i dag har vi i pressen kunnat läsa om en ifrågasatt senareläggning av exploateringen av malmfältet i Stekenjokk, vilket är en jobspost i sammanhanget. För att belysa detta problems art och omfattning skulle jag vilja anföra ett exempel från en typisk glesbygdskommun i Jämtland, Föllinge i nordvästra Jämtland. Genom en grupp lärares och skolelevers medverkan har där alla invånare i åldern 16—65 år nyligen fått svara på en enkät beträffande sysselsättningssituationen.

Vid den tiden lär arbetsförmedlingen i bygden ha haft 17 anmälda arbetssökande. Denna undersökning gör självfallet inte anspråk på någon fullständighet eller vetenskaplig tillförlitlighet, men den kan vara en intressant kontroll av situationen i en av de jämtländska glesbygderna och en opinionsyttring som jag tror är representativ för situationen i stora delar av det norrländska inlandet. Jag skulle också vilja karaktärisera undersökningen som en uppfordran till samhället att inte glömma just denna typ av arbetskraft. Det behövs en total kartläggning av den dolda arbetslösheten och undersysselsättningen och en aktionsplan från samhället beträffande hur man snabbt skall kunna bemästra situationen.
Herr talman! Vi har efter hand förbättrat statistikinsamlingen på detta område liksom över huvud taget våra möjligheter att i god tid få besked om utvecklingen. Arbetskraftsundersökningarna utföres dessutom numera månadsvis, vilket är en relativt färsk nyhet. Vi har på detta sätt fått bättre möjligheter att följa upp läget. Jag är inte alldeles övertygad om att man skulle vinna så mycket mer på att igångsätta en större utredning om detta problem. Såsom framgick av mitt svar, är vi väl medvetna om att det i Jämtlands län och över huvud taget i skogslänen fortfarande finns en betydande undersysselsättning. Detta förhållande torde vara så pass väl dokumenterat att vi har ett mycket gott underlag för vårt handlande. Vi försöker naturligtvis också vid bedömningen av lokaliseringspolitiken ta hänsyn till denna faktor. Vi räknar inte bara med dem som står direkt noterade som arbetslösa i arbetslöshetskassorna såsom en arbetskraftstillgång när vi skall bedöma om en ort kan orka med en industri av en viss typ, utan vi utgår även från att det finns en latent sysselsättningsreserv. Detta väl kända förhållande behöver inte ytterligare dokumenteras. Det gäller bara att väcka ett tillräckligt stort intresse för att motverka den olyckliga utveckling som äger rum, och för detta ändamål behöver vi hjälp av det enskilda näringslivet.
Herr talman! Jag är tacksam för den lämnade kompletteringen. Den visar att statsrådet är medveten om problemets art och omfattning, och att tydligen även arbetsmarknadsmyndigheterna är väl på det klara med detta. Min fråga är emellertid varför man då inte med mera konkreta medel angripit situationen. Även jag är medveten om problemets art och omfattning. Statsrådet hänvisar i sitt svar till de allmänt lokaliseringspolitiska insatserna, men dessa förslår uppenbarligen inte långt när man skall angripa problemet med den dolda ar betslösheten. Därvid måste förmodligen nya och okonventionella medel sättas in. Jag kan inte utan vidare anvisa sådana medel, men jag anser att arbetsmarknadsmyndigheterna hittills i viss mån har negligerat den dolda arbetslöshetens problem och att man nu i ökad omfattning borde uppmärksamma detta. Samhället har ett betydande ansvar i detta avseende. Rationaliseringen av jordoch skogsbruket har fortsatt, och det har även rationaliserats inom samhällets verksamhet. Detta har i hög grad drabbat de berörda bygderna, inte enbart genom en sänkt servicestandard utan också sysselsättningsmässigt. Domänverket har under senare delen av 1960-talet rationaliserat starkt och sänkt antalet anställda i Norrland från ungefär 5 000 till ungefär 3 000. Detsamma gäller postverket som skurit ned den anställda personalen i Norrland med mer än häften. Likadant är förhållandena med televerket och som bekant även statens järnvägar. Allt detta har särskilt hårt drabbat den aktuella typen av glesbygd och har både inneburit en sänkning av servicestandarden och en minskad tillgång på arbetstillfälllen.

Herr talman! Herr Polstam har frågat socialministern om han är beredd ta initiativ till ett klarläggande av eventuella risker med förtäring av potatis och andra livsmedel som behandlas med sulfit. Vidare har herr Green frågat socialministern om han är beredd medverka till att allmänheten får information om eventuella risker med användning av natriumbisulfit vid beredning av bl.a. potatis. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Som tillsatser till livsmedel får bara användas sådana ämnen som är godkända av kommerskollegium efter samråd med socialstyrelsen, veterinärstyrelsen och statens institut för folkhälsan. Skalad potatis får enligt kommerskollegiets beslut tillsättas högst 0,08 procent sulfit. Verket har beslutat sänka den tillåtna halten fr.o.m. nästa år till hälften eller till 0,04 procent. Det kan nämnas att den tillämpade halten redan i dag ofta understiger detta procenttal. Statens institut för folkhälsan har i en kommuniké i september i år lämnat information om sulfitbehandling av Ppotatis. Institutet framhåller i kommunikén att sulfitbehandling synes vara invändningsfri ur toxikologisk synpunkt. I kommunikén upplyses vidare att FAO/WHO:s expertkommitté för livsmedelstillsatser i juni 1970 inte funnit skäl ta upp sulfit till ny toxikologisk bedömning. Statens institut för folkhälsan bedriver undersökningar av olika tillsatsmedels lämplighet ur hälsosynpunkt. Institutet informerar fortlöpande om resultaten av sina undersökningar. Socialstyrelsen disponerar vidare medel för allmän hälsovårdsupplysning. Även för egen del anser jag det angeläget att tillräcklig information ges, och jag är beredd att medverka härtill.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, som föranletts av den debatt som under en längre tid pågått angående användandet av natriumbisulfit i en del av våra vanligaste livsmedel, bl.a. potatisen. Det är bra att forskarna bevakar utvecklingen på detta område och även slår larm. Men ibland får man en känsla av att några av dem skjuter över målet och frammanar en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Jag anser att så är fallet beträffande användningen av natriumbisulfit inom livsmedelsbranschen . Enligt den information jag fått har detta preparat använts som konserveringsmedel. under de senaste 40 åren utan att man kunnat konstatera några som helst negativa effekter. Men i den propaganda som nu bedrivs mot användandet av bisulfiter och som i första hand inriktas på den fabriksskalade potatisen, har man dragit paralleller .med neurosedynet och dess fruktansvärda följdverkningar. Artiklar, där man spekulerat om eventuella skadeverkningar, har illustrerats med bilder av offer för neurosedynkatastrofen. Man målar alltså upp en skräckbild som naturligtvis skrämmer många människor, inte minst föräldrar till skolbarn, vilka i stor utsträckning äter fabriksskalad potatis i skolbespisningen. Jag tror att det är angeläget att den skräckpropaganda som således pågår i massmedia av olika slag snarast ersätts med en bred och framför allt saklig information, något som inte minst skulle stärka såväl forskningens som forskarnas förtroende hos allmänheten. Därför vill jag, herr talman, än en gång tacka jordbruksministern för hans positiva svar.

Herr talman! Även jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret. Det var inte min meing att vara provokativ när jag ställde min fråga; jag är bara ute efter ett auktoritatict besked, huruvida det är farligt att använda bisulfitbehandlad potatis eller inte. Den saken angår såväl enskilda som kommuner och landsting. Detta är en giftfråga, och det är en ekonomisk fråga, och den för vidare över till sysselsättningsoch hanteringsproblem. För att ett ögonblick uppehålla mig vid den landstingskommunala sidan kan jag erinra om att man vid modern sjukhusplanering utgår från att man skall kunna utnyttja möjligheterna att köpa industriskalad potatis. Man behöver då inte investera i skalmaskiner, och man kan bringa ned <personalkostnaderna. Dessutom blir den färdigskalade potatisen totalt sett billigare än om man köper oskalad potatis och skalar denna i respektive kök, eftersom det därvid viktmässigt går bort ganska mycket i spill. Vi planerade det nya köket vid regionssjukhuset i Linköping med tanke på att använda industriskalad potatis. Det gamla kökets skalmaskiner såldes, och när det nya köket i början av året togs i bruk, hade man inga skalmaskiner kvar. Kort tid därefter kom kritiken mot användandet av den industriskalade potatisen, eftersom denna behandlats med bisulfit. Detta förde med sig att man nu serverar oskalad potatis till ca 2000 dagsportioner i personalmatsalen, men det kan man inte göra till de intagna patienterna, och där står man nu. Jag föreställer mig att samma problem = föreligger vid skolor och andra inrättningar inom kommunerna. Det har också visat sig att skalfabriker efter all kritik har måst slå igen på grund av avsättningssvårigheter, och då blir detta även en arbetsmarknadsfråga. Det är bl.a. på grund av de här framförda synpunkterna angeläget att ett auktoritativt besked lämnas för att skingra all oklarhet, och jag är tacksam för att jordbruksministern har velat ge ett sådant besked i dag. Jag tolkar i alla fall jordbruksministerns svar som att sulfitbehandlingen av industriskalad potatis är riskfri — eller invändningsfri som det står i svaret — om man följer beslutade doseringsoch hanteringsnormer. Jag är också tacksam för att jordbruksministern vill medver ka till att det lämnas erforderlig information i detta sammanhang.
Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig, om jag har för avsikt att inom en nära framtid förelägga riksdagen förslag om åtgärder för att reglera kostnadsoch beredskapsansvaret för oljeskadebekämpning på ett för de drabbade kustkommunerna rättvist sätt. Frågorna om beredskap mot oljeskador både till lands och till sjöss prövas av räddningstjänstutredningen i samband med utredningens överväganden om räddningstjänsten i övrigt. Prövningen avser organisation och huvudmannaskap för den lokala och regionala räddningstjänsten samt den centrala organisationen. Utredningen överväger också finansieringsoch kostnadsfrågor inom olika delar av räddningstjänsten. Räddningstjänstutredningen beräknas avsluta sitt arbete under första halvåret 1971. Innan utredningens förslag remissbehandlats torde inte något sådant förslag som herr Glimnér avser kunna föreläggas riksdagen. Jag vill dock erinra om att tullverket ålagts att handha oljebekämpning till sjöss och i kustvattnen. Därmed är en väsentlig del av ansvaret för oljebekämpningen reglerad. Kommunernas kostnader för oljebekämpning har hittills omfattat dels bekämpningen av oljeutsläpp till sjöss för att hindra oljans vidare spridning och därav föranledda ytterligare skador, dels rengöring och sanering. Genom beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall har utgifterna för bekämpning regelmässigt betalats med statsmedel, medan utgifterna för saneringen betalats av staten endast undantagsvis, bl.a. när de åsamkats kustkommuner med små ekonomiska resurser. Denna praxis, för vilken redogjorts i 1970 års statsverksproposition, kommer att tillämpas tills vidare i avvaktan på räddningstjänstutredningens förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Statsrådet hänvisar till den utredning som pågår i ärendet och säger att denna utredning beräknas avsluta sitt arbete under första halvåret 1971. Jag är tacksam för att detta ligger så nära i tiden. Statsrådet säger också att »utgifterna för saneringen betalats av staten endast undantagsvis, bl.a. när de åsamkats kustkommuner med små ekonomiska resurser». Det är just många sådana kommuner som har ställt sig frågande till om de skall behöva stå för dessa saneringskostnader, som i vissa fall kan vara nog så kännbara. Jag skall, herr talman, närmare ange bakgrunden till min fråga — det är en händelse ur levande livet, som det heter. I en stad med en större oljehamn inträffade en oljeskada på grund av att någon glömde att stänga en ventil och olja rann ut. Oljan drev ut till en angränsande kommun och smetade där ner stränder och båtar. Länsstyrelsen finner i detta fall skadorna så stora att den anlitar en saneringsfirma för att utföra rengöringen. När saneringsfirman vill ha betalt för sitt arbete har länsstyrelsen inga pengar för ändamålet utan vill att kommunen skall betala kalaset. På kommunens fråga, vilka bestämmelser som ligger till grund för denna framställning, svarar länsstyrelsen att det inte finns några bestämmelser. Och när kommunen frågar, om länsstyrelsen kan garantera att kommunen får tillbaka de utlagda pengarna, svarar länsstyrelsen att man inte kan ge någon sådan garanti men att man skall söka hos departementet utverka största möjliga bidrag. Här måste sålunda en privat firma som har utfört ett arbete ligga ute med pengarna. Jag har förmenat, herr talman, att det är angeläget att vi får klara linjer för bedömningen av sådana fall.
Herr talman! Om det sista är vi helt överens. Jag kan självfallet inte i den här debatten uttala mig om det enskilda fallet, men att det kan vara svårt för länsstyrelsen att omedelbart ge besked om i vilken omfattning kommunen kan få ersättning för skadan beror bl.a. på att man först måste veta, om någon privat part är ersättningsskyldig och pengarna kan utkrävas den vägen. Scdan får ärendet, som jag har sagt i mitt svar, bedömas mot bakgrund av den situation som kommunen befinner sig i. Man får alltså handlägga frågorna från fall till fall på grundval av den ordning jag nu redovisat tills utredningsförslaget har lagts fram och vi har möjlighet att fatta beslut om en mera definitiv lösning.

Herr talman! Fröken Ljungberg har frågat mig, om jag avser att för riksdagen framlägga förslag om fundamental förändring av kriminalvårdens anstaltssystem. Arbetet med att successivt förnya kriminalvårdens anstaltsbestånd har. pågått under ett par decennier. Det är naturligt att under denna relativt långa period synen på vårdens innehåll undergått vissa förskjutningar. En anpassning härtill har, särskilt under senaste tid, ägt rum när man planerat för nya fångvårdsanstalter. Det förslag till ny behandlingslag som kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården avser att lägga fram inom kort kan komma att påverka anstalternas byggnadsmässiga utformning utöver vad som redan har skett. Förslaget kan också bli av betydelse för bedömningen av det antal anstalter och anstaltsplatser som kan behövas i framtiden. I samma riktning verkar en del aktuella förslag till reformer av påföljderna för vissa brott. Reformer på den administrativa och organisatoriska sidan är också tänkbara. Men någon förändring av själva grunderna för det nuvarande anstaltssystemet är för närvarande inte aktuell.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för justitiedepartementet för det svar jag här fått på min enkla fråga.

I den utformning vi fått dessa uttalanden — genom massmedias förmedling, vill jag tillägga — har de ofta tett sig så förenklade att de i den svåra kriminalvårdsde batten ibland kanske har gjort lika mycket ont som gott. Uttalandena har förenklats till stora rubriker, t.ex. »>Inga nya Kumlaanstalter> och andra rubriker i samma stil, som justitieministern helt säkert känner till. Nu har jag fått reda på, och det tycker jag är väsentligt, att det finns aktuella förslag till reformer av påföljderna för vissa brott. Men påföljdssystemet .sådant. det nu är spelar en stor roll" när det gäller samhällets skyldig Het att fullfölja vad påföljden ålägger kriminalvården. Vad jag tänkt på i min fråga har varit fundamentala ting som ett ' bibehållande av anstaltssystemet som sådant, alltså med slutna och öppna anstalter. Jag bortsåg i det sammanhanget från en successiv tendens att försöka åstadkomma ett vårdprogram som : verkligen innebär ett överförande av' klienterna från det slutna till det öppna systemet så snabbt som möjligt och därifrån vidare till frivården. Men .vi behöver tydligen alltjämt slutna anstalter, och då uppstår den mycket svåra frågan hur vi skall utforma säkerhetsanordningarna för att samhället skall kunna fullfölja sina uppgifter. Den frågan kan man inte utan vidare svara på, men man kan inte heller utan vidare säga: Inga nya Kumlaanstalter!

med så moderna vårdmetoder som möjligt fullfölja de byggnadsprogram som statsmakterna har åtagit sig att förverkliga och varmed man vill successivt ersätta alla gamla cellfängelser, i synnerhet sådana som har mer än 100 år på nacken. Det är beklagligt om justitieministern offentligt kallar denna kommitté för en mastodontkommitté. Man kan avskaffa den, förändra den eller ge den nya direktiv, bara inte säga just detta.

Herr talman! Jag tycker att fröken Ljungberg på ett mycket klart sätt uttryckte just det som jag vid åtskilliga tillfällen har sagt i kriminalvårdsdebatten, nämligen att den nuvarande trenden är att försöka öka differentieringen och i större utsträckning övergå från slutna till öppna anstalter och därifrån till frivård. Det är just innebörden av vad jag sagt och även upplevt som något som bärs upp av en mycket stark opinion. Men fröken Ljungberg lär väl inte någonstans kunna finna något uttalande av mig om att vi låt mig säga skall riva Kumlaanstalten. Det är stor skillnad mellan att säga detta och att säga: Inga fler Kumlaanstalter! En betydelsefull faktor i detta sammanhang är den sedan ganska lång tid tillbaka minskade beläggningen på våra nuvarande anstalter. Det är en trend som tycks hålla i sig och som innebär att vi inte har mer än en ca 80-procentig beläggning på anstalterna. Detta har ju sin speciella innebörd när man ser på den kategori som fröken Ljungberg talar om. Det är, anser jag, angeläget att understryka att det — även med en aldrig så human och framåtsträvande kriminalvård — blir nödvändigt att ha vissa anstalter för människor som är så besvärliga för oss ute i samhället att vi inte har någon annan möjlighet att skydda oss för dem. Men min uppfattning är att inom överskådlig tid — under den tidrymd som vi i dag är i stånd att bedöma — finns det på våra slutna anstalter tillräckligt med platser för den kategorin. Att vi sedan måste se till att det på dessa anstalter finns så stora möjligheter att förhindra rymningar som det står i mänsklig makt att åstadkomma råder det inte heller några delade meningar om. dess framtid vill jag inte i detta sammanhang uttala mig om.

Kostnaderna är ju så enormt stora och det är så långvariga förhandlingar och en så ingående planering som föregår uppförandet av nya anstalter, att man alltför ofta känner stor tveksamhet inför de miljonbelopp som läggs ned på något som kanske är felaktigt.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig, om jag vill redogöra för orsaken till att försöksverksamheten med reglerad älgjakt utökats till att omfatta stora delar av Norrbottens län. Enligt beslut av 1965 års riksdag skall försök med reglerad älgjakt bedrivas i några län, där intresse föreligger att pröva sådan jakt. Sedan år 1967 pågår sådana försök i Kronobergs och Västmanlands län. Erfarenheterna från dessa län ger inte tillräckligt underlag för en bedömning av frågan om lämpligheten av reglerad älgjakt i Norrland där ju de jaktliga och klimatiska förhållandena är helt annorlunda. Det är därför mycket angeläget att pröva den reglerade älgjakten också i ett Norrlandslän. Frågan om äigjaktens framtida ut: formning skall i enlighet med det nyssnämnda riksdagsbeslutet anmälas för riksdagen när erforderliga er! farenheter vunnits av försöken.